Fru talman! Jag tror inte att vi kommer att komma överens om allting här i dag, Lena Hallengren och jag. Och det kan man väl känna lite grann på tonen. Men en del av problemen kanske vi i alla fall kan bli överens om. För att ta lite historik: Hösten 1990 tillsatte regeringen en kommitté som skulle ge utmärkelser till de bästa myndigheterna i landet. Utmärkelsen hette Kronorna bland verken. Det är lite ordvitsigt. 1991 fick CSN utmärkelsen tillsammans med tre andra myndigheter. Men några år senare växte problem på CSN. Man kan säga att löven föll av CSN vid det laget. Man blev föremål för granskning tre gånger av Riksdagens revisorer. Situationen har blivit bättre sedan botten men det finns fortfarande vissa problem. Om inte Lena Hallengren litar på mig så är det så att i onsdags, när riksdagen debatterade just studiemedlen, skrev Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, inte Miljöpartiet i det här fallet, att målet för studiemedelsadministrationen enligt regleringsbrevet för 2004 var att den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden skulle minska. Detta mål uppnåddes inte. I årsredovisningen från CSN har man där också ett nöjd-kund-index. Föga smickrande hamnar man på 51 på en hundragradig skala. Det som studenter upplever sig som minst nöjda med är tillgängligheten, insynen och inflytandet. Lite bättre är det när man bedömer kompetensen och webbtjänsterna som CSN erbjuder. Man kan i alla fall säga att studenternas uppfattning om CSN lämnar en hel del övrigt att önska. Enligt det förslag som jag och Folkpartiet har vill vi inte överlåta myndighetsbeslut till någon annan, utan beslut om statlig borgen och bidrag måste ligga på en myndighet. Men lånen behöver inte skötas av CSN. Som liberal tror jag på marknadskrafterna. Det gör jag för att det är ett system där konsumenten och kunden alltid står i centrum. Företag som inte bryr sig om sina kunder eller konsumenter överlever inte, helt enkelt. Jag tror därför också att en konkurrens mellan långivare ger bättre service. Det ger också möjlighet till bättre villkor. Studiestödsräntan förra året var 2,3 %. Men den här räntan ger inte möjlighet till några avdrag och motsvarar därför en ränta på ungefär 3,28 %. Det är långt över den bankränta som banker ger oprutat till sina bolånekunder. Lena Hallengren får gärna förklara vad hon menar med att det är en subvention som man ger. För mig är det snarare så att man tar lite extra. Sedan säger hon också att det inte finns några banker som skulle ställa upp på detta. Det är konstigt, för Finland och Sverige är ju inte så olika som länder. Staten är till och med väldigt stor delägare i en bank, Nordea, som har Sverige och Finland som sina huvudmarknader. Att Nordea skulle göra så olika bedömningar i Sverige och Finland tycker jag verkar väldigt konstigt. Lena Hallengren får nog komma med bättre argument för att kunna avslå ett sådant här förslag.

Fru talman! Vi börjar bli hyfsat överens om de problem som finns. Att bara titta på hur man genomsnittligt har skött sig på CSN ger inte alltid en helt rättvisande bild. Vissa grupper har stora problem. Det gäller bland annat dem som studerar utomlands. Där sackar man efter väldigt och har ett komplicerat system. De hamnar många gånger i en rävsax där man inte får några studiemedel och tvingas leva på sparade pengar eller luft under lång tid. Det gäller att man klarar alla studenter. Alla ska garanteras att inom tre veckor ha chans att få sina ärenden handlagda. Det är något annat än att bara räkna genomsnitt. Därför drev en majoritet i riksdagen igenom att man skulle ha detta krav och att man annars skulle vara tvungen att betala straffavgifter till de studenter som blir drabbade. Fru talman! Det är uppenbart att Lena Hallengren och jag har olika ideologiska ingångsvinklar. Lena Hallengren har ett socialdemokratiskt socialistiskt tänkande. Jag har ett mer liberalt. Hon säger att det alltid är marknaden som bestämmer villkoren. Det är inte så det fungerar. När man ger sig ut på ett torg för att köpa frukt eller liknande får man välja. Det är ju konsumenten som bestämmer. Vilken frukthandlare ska jag gå till? Den som ger mig den bästa kvaliteten till det bästa priset är den som man oftast väljer. Därför tycker jag att studenter ska kunna gå mellan olika banker och välja den som ger den bästa servicen, de bästa villkoren med den lägsta räntan och de lägsta avgifterna. Ett marknadssystem pressar ju inte upp priserna. Ett marknadssystem visar sig alltid pressa ned priserna. Finns det bara en Konsumaffär att gå till får man ju höga priser. Om det finns en Ica, en Vivo och en Netto i samma kvarter pressas ju priserna ned. Det är så det fungerar. Här har vi helt klart olika synsätt. Som liberal tror jag ju på marknadslösningar eftersom det är bra för kunderna, det är bra för konsumenterna och det är bra för studenterna. Jag måste ändå få svar på varför det är så omöjligt att ha ett system som det finska. Där ställer staten upp som garant för lånen, men man överlåter till studenterna att själva välja vem som har de bästa villkoren. Det tycker jag skulle vara ett bra och sunt system.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

Fru talman! Jag menar ändå att man kan få en bättre service genom att man just får chansen att själv välja den modell som passar. Man kan träffas och sitta ned tillsammans med den person som handlägger ens ärende på banken och tala igenom hur man vill lägga upp villkor och vilka risker som man är beredd att ta och så vidare. Med Lena Hallengrens system finns det bara ett sätt att lösa detta, en enda variant. Mig veterligen är det inte särskilt många kunder hos bankerna som klagar på att det är väldigt svårt att komma fram ens på telefon eller att det är helt omöjligt att komma in och träffa någon om man nu vill förhandla om sina lån. Och om man är missnöjd väljer man naturligtvis någon annan. Men den möjligheten finns inte för studenterna i dag, utan det finns bara en enda lösning som man kan välja. Man kan konstatera att CSN just nu har en betydligt högre ränta än bankerna. Men det är klart att man kan räkna på olika sätt. Men som det är nu får studenterna betala en högre ränta - 3,28 % är mycket högre än de 2,59 % som är den lägsta ränta som banker erbjuder i dag. Därför skulle jag gärna vilja veta varför det är så omöjligt att ha ett sådant här system. Jag kan inte se så många andra anledningar än att Lena Hallengren sätter socialistiska dogmer framför en konkurrens så att studenterna skulle få de absolut bästa villkoren. Och det är det som är vår målsättning. Med en statlig borgen kan vi faktiskt garantera detta. Det är ingenting annat.